Fru talman! Börje Vestlund har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att polisen i Stockholm ska genomföra lika många utandningsprov som man tidigare beslutat om. Thomas Bodström har frågat mig vad jag avser att göra för att polisen i Stockholm ska fortsätta att alkoholtesta bilförare i lika stor utsträckning som tidigare. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang eftersom de hör samman. Antalet dödade och svårt skadade i trafiken måste minska. Det är inte acceptabelt i ett modernt samhälle att vägtrafiken tar så många liv som den gör. Riksdagen har satt som mål att antalet som dödas i trafiken ska halveras till utgången av 2007, jämfört med hur det var för tio år sedan. För att höja trafiksäkerheten måste alla bidra. Vi bygger vägarna så att risken för allvarliga olyckor minskar, vi använder fasta kameror för att minska medelhastigheten och bilarna görs säkrare. När det gäller trafikanternas beteende är rätt hastighet, nykterhet och användning av skyddsutrustning viktiga faktorer. Regeringen anser att kampen mot rattfylleri är en betydelsefull del i arbetet med att uppnå den av riksdagen antagna nollvisionen för trafiksäkerhetsarbetet. Att polisen bidrar är självklart. Ett av de viktigaste instrumenten är alkoholutandningsproverna. Jag har med tillfredsställelse noterat hur de har ökat på senare år: från drygt 1,1 miljon 2001 till 2,3 miljoner 2006. Alla inser att den satsningen innebär att olyckorna minskar och att fler av dem som kör bil trots att de har alkoholproblem fångas upp av samhället. Polisens arbete med trafiksäkerhet styrs i dag av en strategi som har tagits fram av Rikspolisstyrelsen. Med utgångspunkt i den strategin formulerar polisorganisationen målen för antalet alkoholutandningsprov. Det är naturligt och viktigt att man inom polisen diskuterar de mål och strategier som sätts upp inom olika områden.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag inte kan säga att jag är nöjd med det svar som statsrådet har gett. Detta måste väl ändå vara en av de tunnaste soppor som justitieministern har kokat ihop. Något svar på min fråga har jag inte fått. Interpellationssvaret berör inte ens situationen i Stockholms län utan redovisar de principer som redan fastställdes under föregående mandatperiod under rikspolischefen. Jag känner till den och den målsättning som rikspolischefen har lagt fast. Min fråga gällde vad som sker i Stockholms län där den moderatledda styrelsen har fattat beslut om att inte följa rikspolischefens målsättning om att öka antalet prov, utan tvärtom dra ned på dem. Att justitieministern i sitt svar säger att hon ställer sig bakom rikspolischefen är bra. Min fråga var: Vad ska justitieministern göra med sina trilskande partivänner i Stockholm? Fru talman! Låt mig ge en bakgrundsbild av situationen i trafiken. Föregående år dödades enligt Vägverkets preliminära bedömningar 440 personer i trafiken. Exakt statistik kommer i slutet av denna månad. Den är då också uppdelad på län. Man beräknar att 150 av dessa dödats direkt orsakat av alkohol. Trafiksäkerhet har vi ju varit väldigt duktiga på i Sverige under många år, förmodligen sedan justitieministerns och min barndom. Vi har ökat säkerheten för människor genom bland annat bilbälten, bilbälteslagar, antisladdsystem, säkrare byggda bilar och bra förarutbildning, inte minst när det gäller iskörning. Det har dock funnits två problem som har varit oerhört oroande. Det ena är de höga hastigheterna, och det andra är alkoholen. Automatisk hastighetskontroll, det vill säga övervakningskameror, har visserligen fått ned hastigheterna väsentligt. Enbart genom att sänka hastigheterna och få bort alkohol och droger från trafiken kommer delmålet 2009 om max 270 dödade i trafiken att kunna uppnås enligt Väg och transportinstitutet. Jag instämmer i den text som statsrådet anför om att regeringen anser att kampen mot rattfylleri är en betydelsefull del av arbetet med att uppnå den av riksdagen antagna nollvisionen för trafiksäkerhetsarbetet. Det är jättebra. Problemet är att vi har få medel. Vi har vår stora diskussion om alkolås. Vi har haft diskussionen om hur man ska göra bland annat när det gäller yrkesförare. Problemet är att vi till syvende och sist måste se till att det är människor som kontrollerar nykterheten i trafiken. Vi har ännu inte fått något svar från justitieministern på vad hon tänker göra åt sina partivänner i Stockholm som uppenbarligen inte tycker att detta är en bra princip. Man vill dra ned på utandningskontroller och arbeta med så kallat traditionellt viktigt polisarbete. Låt mig till slut påpeka att det är genom utandningskontrollerna och kontrollen av trafiken som man upptäcker mycket annan brottslighet, till exempel tjuvgods och innehav av narkotika och man hittar efterlysta personer.

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet. Jag är faktiskt ganska nöjd med svaret. Det visar vad vi har gjort de senaste åren. Det tycker jag att statsrådet ska ha en eloge för. Jag tvivlar inte på att Beatrice Ask tycker att det är en viktig fråga. Jag tror inte att det råder några större skiljaktigheter när det gäller den här saken. Men det är ett problem när polisstyrelsens ordförande i Stockholms län säger att det måste jämföras med den enorma arbetsinsats som detta kräver. I Stockholms län har proverna femdubblats under den här perioden, från ungefär 80 000 till 400 000 varje år. Om det ska minska i Stockholm kommer det att minska ganska markant i landet totalt eftersom Stockholms län omfattar så många medborgare. Då måste man agera. Då måste man se till att det inte blir den utveckling som man säger från polisstyrelsen i Stockholm. Därför förväntar jag mig att Beatrice Ask tar tag i detta och ser till att man får samma utveckling som vi hade under den socialdemokratiska regeringen och att den utomordentligt dåliga idé som kommer från moderat håll i Stockholms län bara blir en dålig idé och inte verklighet. Det är en mycket enkel sak för en justitieminister att se till att polisstyrelserna följer RPS och regeringens mål. Det kan man göra på flera sätt. Det som inte får hända är att man bara lägger ifrån sig ansvaret och säger att det här får Stockholms län göra, vi tar inte ansvaret. Det är att svika dem som mejas ned av rattfulla människor. Det har gjorts en undersökning där man jämför hur många liv man räddar i förhållande till antalet utandningsprov. Ungefär tre till fyra liv kan räddas på 100 000 utandningsprov. Statens institut för kommunikationsanalys har gjort den undersökningen. Man behöver ju inte fundera särskilt länge för att förstå att om man minskar antalet utandningsprov kommer naturligtvis det motsatta att inträffa. Det är det som inte får hända. Min fråga till Beatrice Ask är: Vad ska du göra för att se till att detta inte blir verklighet och att man talar samma språk oavsett om man är justitieminister eller polisstyrelsens ordförande i Stockholms län? Det får inte vara någon tvekan om att Sverige även i fortsättningen ska vara ett land som inte accepterar rattfulla. Man får inte heller på något sätt nedprioritera det genom att säga att det inte finns tillräckliga resurser. Min fråga är: Hur ska Beatrice Ask se till att polisstyrelsens ordförande i Stockholms län kommer på andra tankar?
Fru talman! Börje Vestlunds interpellation bygger på medieuppgifter. Det är alldeles korrekt. Jag kan konstatera att den verksamhetsplan som polismyndigheten i Stockholm har innebär att man lever upp till det mål som är satt av Rikspolisstyrelsen. Det innebär att man ska öka antalet utandningsprov ganska mycket. Det är en strategi som ligger. Som båda interpellanterna naturligtvis känner till har polisstyrelserna i uppdrag att se till att verksamheten ligger i linje med de beslut som regering och riksdag har fattat. Det är en av deras uppgifter. Nollvisionen är något som riksdagen har satt upp. Rikspolisstyrelsen har utifrån det försökt fördela antalet utandningsprov över myndigheterna. Hur den fördelningen ser ut kan man naturligtvis alltid diskutera. Den strategin måste Rikspolisstyrelsen ansvara för. Det är ingen tvekan om vilka besked man har gett. Det framgår också att man lever upp till dem och jobbar med dem från Stockholmsmyndigheten även om man inte heller under Thomas Bodströms tid som justitieminister klarade av att leverera fullt ut. Jag har själv varit engagerad i Stockholms city när det gäller polisfrågorna, inte minst arbetet mot rattonykterhet och rattfylla. En viktig sak i Stockholm har varit att inte bara räkna antalet prov utan också förbättra kvaliteten när det gäller i vilka sammanhang man arbetar för att så strategiskt som möjligt nå riktigt goda resultat. Enligt de redovisningar som jag har tagit del av arbetar man mycket målmedvetet och kvalitativt med de här frågorna. Jag har inte uppfattat att man från Stockholm har någon annan ambition i dag. Däremot är det uppenbart att man diskuterar målen, och Stockholms polisstyrelse är inte den enda myndighet där det diskuteras. Jag har inte uppfattat att det finns olika uppfattningar när det gäller att vi måste öka trafiksäkerheten och att alkohol i trafiken är något som vi måste bekämpa med alla medel. Vad ska ministern göra för att arbeta vidare med de här frågorna och se till att alla omfattas? Jag kommer naturligtvis att fortsätta att föra fram de krav som gör att Rikspolisstyrelsen har satt väldigt tuffa mål för verksamheten och jag kommer att följa upp resultaten. Det har skett en mycket positiv ökning av trafiksäkerhetsarbetet under senare år. Jag skäms inte alls för att påpeka att mycket av det också gjordes under den förra regeringens tid. Det är viktigt. Jag tror att detta är någonting som man måste arbeta med hela tiden. Vi hade presidierna för samtliga polisstyrelser med på en konferens i förra veckan i regeringens regi. Då gick vi igenom mål och riktlinjer från staten till polismyndigheterna och till polisstyrelserna. Det fanns en stor entusiasm utifrån de olika lokala förutsättningarna att göra ett bra jobb. Såvitt jag uppfattade det kände man från samtliga polisstyrelser ett stort engagemang i fråga om att försöka hitta lösningar för att leva upp till de höga krav också när det gäller trafiksäkerhetsarbetet som vi ställer från regering och riksdag. Jag är därför inte bekymrad över detta. Däremot tänker jag inte, och det är lite grann därför som svaret ser ut som det gör, ägna mig åt att i riksdagen kommentera enskilda ledamöter som inte själva kan ta till orda i denna kammare.

Fru talman! Det är riktigt att en del av det som jag har skrivit i interpellationen grundar sig på tidningsuppgifter. Jag har senare haft kontakt med mina partikamrater i polisstyrelsen i Stockholm men också med polismyndigheten själv. Och deras syn är att detta är någonting som läggs fast av Rikspolisstyrelsen och att styrelsen egentligen inte kan ändra på detta över huvud taget. Det är så att säga den version som polismyndigheten själv har. Men det intressanta i detta, vilket jag tycker är oerhört glädjande, är att vi är överens om just denna ökning. Jag tror inte att vi ska säga att bara den gamla regeringen utan många regeringar bakåt i tiden har arbetat på ett mycket positivt sätt med trafiksäkerheten. Ett litet aber i detta sammanhang har varit hastigheterna och nykterheten. Där har vi inte kommit särskilt långt. Där har vi stått kvar och stampat år ut och år in, och vi har lagt våra pannor i djupa veck egentligen oaktat vilken färg som det har varit på regeringen. Där har vi haft ungefär samma ambitioner. Det är i och för sig bara en konsekvens. Man blir upprörd när man läser denna typ av uppgifter i medierna om just detta som har varit vår gemensamma stolthet, det som vi har kunnat säga står för vår nation. Vi har kunnat säga: Titta på vår stora och starka bilindustri som har haft världens säkraste bilar. För ett par år sedan såg jag att våra bilar inte var säkrast längre utan att det fanns ett märke som var lite bättre än de svenska. Men i huvudsak intar vi en tätposition i dessa sammanhang. Det är då som man kan fundera över om det håller på att bli en uppluckring i detta sammanhang, i fråga om ståndpunkterna och den ganska hårda attityd som vi har haft när det har handlat om denna fråga men också när det har handlat om andra värderingsfrågor och om hur samhället ska se ut. Håller det på att bli en uppluckring i detta sammanhang på grund av att man får en ny polisstyrelse i Stockholm? Då blir jag verkligen oroad. Vi som beslutsfattare och lagstiftare måste slå vakt om detta. Detta är någonting oerhört viktigt. Jag får nöja mig med detta svar just nu, att man kommer att fortsätta att arbeta med detta och följa detta. De två miljoner utandningskontrollerna under nästa år ska vara ett faktum. Men jag kommer i fortsättningen också att titta på hur det kommer att se ut i Stockholms län och om man verkligen kommer att göra på detta sätt. Och, som sagt var, detta är viktigt. Jag läste en annan uppgift häromdagen - jag har uppenbarligen läst väldigt många tidningar - om att just kriminella är de som är mest vårdslösa i trafiken. Det var ingen nyhet. Men det har också kartlagts nu av Rikspolisstyrelsen som har konstaterat att det är väldigt många som kör för fort, kör slarvigt och framför allt kör onyktra. Problemet är att de kanske inte ens alltid har körkort, vilket är ett problem i sig. Denna grupp måste också fångas upp. Och det görs ofta genom att polisen också använder sig av utandningskontroller ute i trafikarbetet.

Fru talman! Beatrice Ask, problemet är inte din attityd. Jag tror faktiskt att vi har samma attityd här. Problemet är att en person som heter Kristina Alvendal har en helt annan attityd till alkohol. Det har även Stockholmsmoderaterna över huvud taget. Det såg vi också förra veckan när det handlade om att man plötsligt skulle servera alkohol dygnet runt. Det är inte fråga om att kommentera personers uppgifter, utan detta är någonting som speglar den attityd som finns. Och man har alltså uttryckligen sagt att detta måste jämföras med den enorma arbetsinsatsen. Jag kan faktiskt förstå dem som säger att vi ska arbeta mer strategiskt och att vi ska arbeta på ett annat sätt. Det kan man ha olika uppfattningar om, men då har man i alla fall en hög ambition. Men om man börjar tala om att detta ska jämföras med denna enorma arbetsinsats, särskilt med tanke på de stora resurstillskott som polisen har fått under flera år och som de fortsätter att få under de kommande åren, så är det inte acceptabelt. Då är det inte fråga om att kommentera någonting här, utan då är det fråga om att se till att denna Kristina Alvendal omedelbart får samma inställning som regeringen, för annars kommer vi i en situation där Kristina Alvendal och Beatrice Ask har olika uppfattningar, och det är helt oacceptabelt. Det går inte. Då kan man inte luta sig tillbaka och inte göra någonting och säga att hon får ha sin uppfattning och att hon ska följa RPS, som hon uppenbarligen inte gör. Det är det som är ditt ansvar, att se till att dessa personer har samma inställning som regeringen, som den tidigare regeringen har haft, och som RPS har. Då får man inte agera på det sätt som har gjorts här från Kristina Alvendal. Och om man gör det ändå, så måste en justitieminister agera. Man får inte så att säga gömma sig bakom andra hela tiden. Det är många gånger obekvämt, och man är tvungen att ta itu med detta. Och det är trots allt inte så svårt. Det är faktiskt regeringen som ska styra myndigheterna, och myndigheterna ska se till att detta verkställs. Och om man får sådana här problem - och det får man; det vet jag - måste man lösa dem. Men man kan inte luta sig tillbaka och säga att man inte kan göra någonting. Här förväntar jag mig någonting. Jag frågar igen: Vad ska Beatrice Ask göra så att ordföranden i polisstyrelsen i Stockholm, Kristina Alvendal, går på samma linje som regeringen, RPS och riksdagens sju partier?
Fru talman! Man kan ju höja rösten. Jag konstaterade tidigare att den verksamhetsplan som gäller i Stockholmsmyndigheten ligger i linje med Rikspolisstyrelsens mål. Om sedan några människor debatterar saker så må det faktiskt vara hänt. Jag är alldeles övertygad om att polisen i Stockholmsmyndigheten kommer att arbeta utifrån sin verksamhetsplan, och den är också fastlagd och beslutad av polisstyrelsen. Det är väldigt märkligt om det ska vara ett bekymmer. Sedan är det precis som Börje Vestlund säger, vilket jag är glad över att han tar upp, nämligen att dessa utandningsprov ger ett stort mervärde och att de grovt kriminella blir rätt ansatta när man arbetar medvetet med denna typ av arbetsuppgifter inom polisen. Det finns något slags mytbildning hos allmänheten ibland om att utandningsprov mest är till för att böka med folk i gemen. Men det är faktiskt så, vilket Stockholmspolisen har utvecklat ganska väl, att rätt hanterat på rätt ställe är denna typ av trafikkontroller väldigt effektiv när det gäller att få tag på grovt kriminella och organiserad brottslighet. När man tittar på resultaten av denna typ av insatser brukar det handla om att man får tag på en del personer som man har letat efter länge, att man hittar vapen och att man hittar en mängd andra saker och får väldigt mycket gjort. Trafikpolisens arbete är därför betydelsefullt i mer än ett avseende. Jag tycker att man ska fortsätta att arbeta på detta kvalitativa sätt. Men det står inte i strid med att man ska fullfölja den höga ambition som Rikspolisstyrelsen har satt för myndigheterna utifrån vad regering och riksdag har ansett. En sak som regeringen faktiskt gör för att försäkra sig om att myndigheterna också genomför detta är att tillföra polisen rätt ansenliga resurser. Det kommer att finnas fler människor i yttre tjänst som kan utföra denna typ av arbetsuppgifter. Man ska inte underskatta att detta har betydelse. Jag vet själv att vi under flera år i Stockholm har fått arbeta projektinriktat, alltså ryckt folk från närpolisarbete och från alla möjliga och omöjliga håll för att göra riktade insatser mot onykterhet i trafiken. Det är inte fel att man får pröva på trafiksäkerhetsarbete från olika håll. Men trafikpoliserna och de som sysslar med detta i hög utsträckning har varit för få för att de ska klara av det hela. Där tycker jag ändå att regeringen gör ett häv när vi nu tillför ytterligare resurser, för det ger både Stockholmsmyndigheten och andra myndigheter bättre förutsättningar att nå resultat och att nå de höga målen. Jag är ganska lugn nu när det gäller att Stockholm på sitt vis kommer att bidra till att höja trafiksäkerheten och arbeta utifrån de här målsättningarna. Men jag hoppas att man också diskuterar de olika mål som finns från Rikspolisstyrelsen. Som rikspolischefen påpekade när vi hade seminariet med polisstyrelserna är detta med att formulera mål och att utvärdera mål inte alltid helt enkelt. Därför behövs det en dialog och en debatt. Det vore väl märkligt om vi från riksdagen varje gång skulle rycka ut och tro att verksamhetsplaner och viktiga beslut som vi tagit i denna kammare kullkastas.

Fru talman! Jag undrar vad justitieministern i egenskap av gruppledare för Moderaterna förra perioden hade sagt om någon enskild socialdemokratisk socialnämndsordförande hade gått ut och sagt att man skulle släppa knarket lite friare. Jag tror att det hade blivit en väldig debatt här i kammaren i det sammanhanget. Det är väl precis samma sak här. Kammaren har en gemensam värdering - så har det varit i åratal - om just detta med rattonykterhet. Men här har vi en representant för ett parti som går ut och tar debatt om någonting som ligger så bergfast att vi inte ens har en debatt om det i denna kammare. Vi tycker ju att det här är mycket viktiga saker som det svenska folket och vi som ombud för svenska folket tillsammans är beredda att stå för. Jag var närvarande på Tylösandsseminariet - det årliga seminarium i Tylösand som anordnas just om trafiksäkerhet. Rikspolischefen berättade då om det här. Det gällde egentligen två saker: dels att utandningsproven skulle utökas, dels att varje polis i framtiden skulle syssla med just utandningskontroller därför att man inte kunde tro att man skulle komma till rätta med de här problemen om en närpolis var tvungen att ta in en person för blodprov eller utandningskontroll på en polisstation. Den här utrustningen skulle i stället finnas i varje polisbil. För detta var det stående ovationer. Just av den anledningen är det oerhört viktigt att justitieministern i varje fall tar avstånd från vad Kristina Alvendal har kläckt ur sig. Det kan vara av dumhet, i affekt eller vad som helst, men det har refererats i tidningarna. Hon har skrivit ett pressmeddelande om detta. Därför tycker jag, fru talman, att det här är väldigt viktigt.

Fru talman! Det är, som sagt, inte attityder och inställning som jag kritiserar hos Beatrice Ask, utan det gäller just passiviteten på det här området och på en del andra områden. Det är riktigt att verksamhetsplanen togs. Men i och med att polisstyrelsens ordförande, som är partikamrat till Beatrice Ask, uttalat sig på nämnda sätt finns det förstås en väldigt stor oro för hur det ska bli under de kommande åren. Det är faktiskt ditt ansvar att se till att hon anpassar sig efter regeringens och efter den tidigare regeringens och Rikspolisstyrelsens mål. Det går inte att säga att man känner sig helt lugn när man hör sådana här uttalanden. Då avslöjas en passivitet som inte får förekomma. Jag utgår från att du omedelbart tar tag i den här situationen. Börje Vestlund jämförde med hur det skulle ha varit om någon förra året hade uttalat sig om friare narkotika. Jag kan försäkra att det också då hade blivit ett väldigt liv om ett motsvarande uttalande gjordes från en polisstyrelseordförande. Jag kan också försäkra att den dåvarande regeringen hade sett till att polisstyrelserna även i fortsättningen arbetade för de gemensamma mål som finns här. Återigen: Det vi förväntar oss är att dessa idéer inte blir annat just dåliga idéer. Jag känner mig inte lugn när jag hör uttalanden från Moderaterna i Stockholm när det gäller alkohol i allmänhet och rattfylleri i synnerhet och när man klagar över att det här blir en för stor arbetsbörda. Det måste få kosta stora arbetsinsatser. Vi vet ju att 150 personer varje år dör på grund av att människor kör berusade i trafiken. Då måste det få kosta. Den prioriteringen måste finnas hos varje polisstyrelse i Sverige. Finns inte den prioriteringen är det regeringen och ytterst justitieministern som är ansvariga för att man arbetar på det sätt som regering och riksdag har bestämt. Tack så mycket för den här debatten!
Fru talman! Också jag ska tacka för debatten och framför allt för interpellationerna som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram. Dock vill jag säga att det inte handlar om passivitet. Jag kan konstatera att polisstyrelsen i Stockholm har en verksamhetsplan där ett viktigt lokalt mål är att leva upp till de krav som Rikspolisstyrelsen har ställt vad gäller utandningsprov. Jag har fått en interpellation där man refererar medieuppgifter om vad en enskild ledamot och ordförande i sagda styrelse har sagt och tyckt. Då kan jag säga så här: Den förre justitieministern tycker att det är märkligt att jag inte går ut och tar den i örat som sagt någonting som anses vara felaktigt. Men som justitieminister har jag också ett ansvar för yttrandefriheten. Den fria debatten är rätt central. Jag kan konstatera att polisstyrelsen inte har gjort fel i sak. Om de sedan tycker någonting får vi ta den diskussionen. Jag har varit mycket tydlig i mitt svar och i den här debatten om att jag anser att de här frågorna är centrala, om varför de är centrala och om varför den målsättning som finns vad gäller trafiksäkerhetsarbetet är viktig utifrån trafiksäkerhetens perspektiv men också av andra skäl när det gäller brottsbekämpning. Jag tycker att jag har varit ganska tydlig och tänker fortsätta att vara det i de här debatterna. Men det finns, som sagt, anledning att följa upp de här frågorna och se hur arbetet fortskrider. Jag tror att de extraresurser som alliansregeringen har tillfört verksamheten också kan bidra till att vi får ett ännu intensivare trafiksäkerhetsarbete från polisens sida.